Herr talman! Jag vet inte om det är moderaterna eller socialdemokraterna som belastar utrikestrafiken mest. Det är förmodligen ointressant i den här debatten. Jag talar inte med treuddad tunga. Vad jag har sagt är att vi inte tror att man genom det aktuella avtalet löser problemen i fråga om läkarbristen i bristområdena. Först och främst kommer etableringskontrollen att gälla också bristområden där det i dag inte finns några privatpraktiserande läkare. Jag har nämnt Smålands inland. På flera orter där finns det inte en enda privatpraktiserande läkare. Vidare har jag pekat på möjligheten att åstadkomma en förbättrad ersättning till privatpraktiserande läkare via socialförsäkringssystemet — inte via psykvårdsbidraget, Sten Andersson! Det skulle, i princip, inte bli dyrare vare sig för samhället eller för patienten. I och för sig finge man avstå en större del från socialförsäkringssystemet till läkarna i glesbygden. Men å andra sidan skulle man därmed lösa problemen i glesbygden. Det är ju ändå det som frågan gäller. Jag har också sagt att man skulle kunna undersöka möjligheten att låta landstingen ge privatpraktiserande läkare stöd vid etablering i glesbygd. I regel är privatpraktiserande läkare mera trogna sin bygd. Har man väl startat en verksamhet i en bygd, är man ganska trogen denna. Man borde arbeta på den nivån. Jag sade också att man skulle kunna undersöka möjligheten att ge läkare som etablerar sig i glesbygd, både som privatpraktiserande och inom ramen för den offentliga vården, ökade möjligheter till vidareutbildning och forskning, inom ramen för vissa tidsinvervaller. Detta är bara tre förslag, och man skulle säkerligen kunna hitta åtskilligt fler om man trodde på stimulans i stället för styrningsinstrument. Det rör sig om två helt skilda ideologier. Jag ifrågasätter inte socialministerns ambition, och jag hoppas att Sten Andersson inte heller ifrågasätter min. Beträffande neddragningen av mentalvårdsbidraget vet socialministern att initiativ inom den sociala sektorn det är en besparingsfråga, med anledning av att staten har 500 miljarder i budgetunderskott — samtidigt som landstingen har goda ekonomiska förutsättningar. Där finns det ett samband. Men detta har inget att göra med debatten om privatpraktiserande läkare. Sten Andersson säger att Santesson på City Akuten har uttalat sig emot privat barnomsorg. Det är möjligt, men det har jag inte hört — och jag tycker det vore bättre om socialministern lyssnade på Santesson beträffande sjukvården i stället för beträffande barnomsorgen. När det gäller Electrolux: Om man tittar i våra svenska hem så ser man kylskåp från Electrolux. De finns där därför att Electrolux konkurrerar och har vunnit en upphandling, inte av något annat skäl. Det är inte därför att Electrolux har dåliga kylskåp som de finns i dessa hem. Vissa moderater gör jämförelser mellan barn och sopor, säger socialministern. Jag tycker att det är en dålig jämförelse. Det är givetvis en oerhört stor skillnad. Barn har föräldrar som har ett ansvar i första hand för barnen, och det är föräldrarna som har möjlighet att avgöra på vilket daghem deras barn skall vara. Jag hävdar bestämt den uppfattningen att om man inte sköter ett privat daghem, t.ex. Pysslingen i Electrolux regi, då får man inga barn dit. Och när det gäller barn med särskilda behov, som behöver ytterligare stöd, är ju hela detta projekt uppbyggt utifrån ett avtalsförhållande mellan kommunen och Pysslingen, och då regleras givetvis också dessa frågor. Det är inget problem. Sten Andersson vet att det i de kooperativa föräldradrivna daghemmen finns barn med särskilda behov. Och där har det t.o.m. visat sig att det har gått lättare att lösa de barnens problem än i vissa kommunala sammanhang. Så visst kan man lösa den här frågan i alternativens former! Jag tror inte att vi skulle få Electrolux att driva daghem över hela Sverige, så att man konkurrerade ut de kommunala daghemmen. Men det är synd att förstöra ett alternativ. Än en gång, Sten Andersson: De fyra välutbildade förskollärare som inte får anställning inom den kommunala barnomsorgen men som själva är beredda att starta ett daghem — vi har ett sådant exempel i Helsingborg, tror jag - varför får de inte statsbidrag? Varför skall inte en sådan verksamhet få prövas? Skulle dessa förskollärares sociala ambitioner och vårdande kompetens bli sämre därför att de själva tillsammans med föräldrarna har det totala ansvaret för verksamheten? Jag tror inte det, utan jag tror i stället att detta skulle vara ett positivt alternativ som föräldrarna skulle ha möjlighet att välja, som kommunen kunde dra nytta av och genom vilket även förskollärarna, via ny pedagogik, nya alternativ, skulle kunna förbättra barnomsorgen totalt sett. Till sist beträffande ytnormerna: Vi har gemensamt varit med om att avskaffa dessa normer så jag tycker inte att man skall dra växlar på en eller annan kvadratmeter.

Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag sade fel — jag menar givetvis att statsskulden ligger på ca 500 miljarder. Och jag tror att Sten Andersson förstår vad jag menade i det sammanhanget. Det är en definitiv felsyn, socialministern, att säga att vi ökar uttaget från socialförsäkringssystemet om vi ökar antalet privatpraktiserande läkare eller om vi ökar alternativen i vården. I och för sig kan man säga att om alternativen ökar i antal blir det fler som söker sig till sjukvården, för det finns ett uppdämt sjukvårdsbehov. Men vad vi har sagt är att alternativen skall ha samma socialförsäkringsstöd som de redan etablerade formerna. I fall man genomför och utvidgar detta förslag innebär det en ökad valfrihet. Om utvidgningen av socialförsäkringssystemet vill vi ha en utredning. Men det har socialministern inte velat acceptera. Den debatt som förs nu handlar om de privatpraktiserande och de fritidspraktiserande läkarnas rätt att ingå i socialförsäkringssystemet. För patienterna innebär det ingen som helst skillnad om de får gå till privatpraktiserande och fritidspraktiserande läkare eller om de tvingas in i en kö vid den offentliga vården, såvida inte socialministern anser att vi har en överkonsumtion av sjukvård. Det skulle i så fall vara intressant att få ett besked. förbättra kunskaperna om de mänskliga rättigheternam.m.
Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att främja och förbättra forskning, undervisning och information om mänskliga rättigheter. I sin interpellation tar han i första hand upp undervisning om mänskliga rättigheter i ungdomsskolan. Att ge barn och ungdom insikt om de mänskliga rättigheterna och att stärka deras respekt för människors grundläggande frioch rättigheter är enligt läroplanerna väsentliga mål för ungdomsskolan. I grundskolans kursplan för samhällsorienterande ämnen föreskrivs också att de mänskliga rättigheterna skall vara ett huvudmoment i undervisningen. Som ett allmänt mål för utbildningen inom högskolan gäller att den skall främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Inom bl.a. juristutbildningen och lärarutbildningarna behandlas frågor om mänskliga rättigheter. I målangivelser och centrala föreskrifter i övrigt för ungdomsskolan och högskolan är enligt min mening önskemål om undervisning om mänskliga rättigheter tillgodosett i sådan grad att några ytterligare åtgärder i detta avseende inte behövs. Däremot kan det finnas behov av åtgärder för att bättre omsätta målen i praktiken. Med den ansvarsfördelning vi har för skolan och högskolan måste ett betydande ansvar för att förverkliga utbildningsmålen i vad gäller bl.a. mänskliga rättigheter ligga på berörda lokala organ och befattningshavare — ytterst på den enskilde läraren. Genom centrala och regionala insatser bör emellertid undervisningen på området stimuleras genom fortbildning och läromedelsutveckling men också genom t.ex. kommentarmaterial, redovisning av forskning och försöksverksamheter samt utbyte av idéer och erfarenheter från det dagliga arbetet i olika skolor. Vad beträffar personalutbildningen för skolväsendet gäller numera i korthet följande. Riksdag och regering anger de områden för personalutbildning som skall prioriteras. Detta kommer till uttryck bl.a. genom att regeringen resp. skolöverstyrelsen föreskriver vilka utbildningar som lärare får genomgå med oavkortad lön och reseförmåner resp. med lön efter B-avdrag. Sedan är det kommunerna som prioriterar, bland de lärare som anmält sig, genom att besluta om tjänstledighet och förmåner i det enskilda fallet. Detta får till följd att kommunernas beslut och lärarnas önskemål i stor utsträckning påverkar framför allt dimensioneringen av olika utbildningar. Bland de utbildningsområden som har prioriterats av regeringen och SÖ finns Livsåskådning, Samlevnad, familj och barn, Fred och försvar. Personalutbildning bedrivs också genom t.ex. studiedagar i skolan. Innehållet i dessa bestäms i stort sett lokalt och genomförs med resp. skolstyrelses egna resurser. Systemet att kommunerna får göra egna prioriteringar av fortbildningsverksamheten är tämligen nytt. Det är inte förvånande att kommunerna i det inledande skedet har gjort de största satsningarna på områden som är nya i Nr 114 skolan eller som tidigare har varit eftersatta — t.ex. teknik och datalära. Personalens egna bedömningar av fortbildningsbehovet har dock stora 2 april 1984 möjligheter att göra sig gällande i kommunernas beslut om personalutbildper å Så Å Om åtgärder för att Det finns tecken på att skolledningars och lärares intresse för kunskapsomförbättra kunskarådena internationell förståelse och solidaritet, fred och mänskliga rättigheperna omde ter ökar. SÖ har således enligt vad jag har inhämtat fått många förfrågningar mänskliga rättigheom studiematerial och metodik för undervisning om fred och om mänskliga enär m 8 rättigheter. SÖ har också vidtagit flera åtgärder för att stärka undervisningen i dessa frågor. Låt mig ge ett par exempel. SÖ har tillsatt en arbetsgrupp som skall initiera och leda ett utvecklingsarbete för undervisning om internationell förståelse. SÖ har också ett projekt som kallas ”Internationell förståelse och fostran till fred”. Projektet inkluderar forskning och utvecklingsarbete beträffande undervisning i mänskliga rättigheter. Under våren kommer två eller tre seminarier att ordnas. SÖ kommer vidare i dagarna att gå ut med inbjudan till en rikskonferens i november 1984 med temat Fred och förtryck — Vad kan skolan göra för att främja fred och mänskliga rättigheter? Avsikten är att stimulera fortbildning och utvecklingsarbete för undervisningen om mänskliga rättigheter. Inbjudan riktar sig till lärare, lärarutbildare, skolledare, skolstyrelseledamöter, representanter för föräldrar och elever. Också i vad gäller läromedel uppmärksammas området mänskliga rättigheter. Statens institut för läromedelsinformation har till uppgift att fastställa basläromedel, att utföra läromedelsgranskning samt informera om läromedel. Som ett led i sin informationsverksamhet upprättar SIL bl.a. s.k. specialförteckningar över läromedel i vissa ämnen. Enligt vad jag erfarit planerar SIL att under verksamhetsåret 1984/85 upprätta en sådan för ämnesområdet mänskliga rättigheter. Det är självfallet väsentligt att Sverige strävar efter att förverkliga de rekommendationer och utvecklingsplaner som i första hand UNESCO har antagit i fråga om bl.a. mänskliga rättigheter. Svenska UNESCO-rådet har härvid en viktig roll. Jag har erfarit att rådet f. n. vidtar eller planerar en rad åtgärder för att informera om de mänskliga rättigheterna och sprida kunskap om främst UNESCO:s verksamhet på detta område. Exempel på sådana åtgärder är ökad spridning av UNESCO:s dokument om mänskliga rättigheter samt en mer aktiv kontaktverksamhet med myndigheter och organisationer i det svenska samhället. Också arbetet i Europarådet innefattar information och undervisning om mänskliga rättigheter. Från svensk sida har satsningar gjorts bl.a. för att få till stånd svenska översättningar av konventionstexter samt för att få fram undervisningsmaterial för olika berörda yrkesgrupper. Jag kan således med tillfredsställelse konstatera att mycket f. n. görs för att förbättra kunskaper om de mänskliga rättigheterna i den mening som Hans Göran Franck avser i sin interpellation. Jag vill också säga att jag personligen anser det mycket väsentligt att skolan utvecklar kunskaper och insikter på 111 förbättra kunskaperna om de mänskliga rättigheternam.m. sådana områden som i läroplanerna kallas livsfrågor. Denna typ av undervisning är svår och behöver stöd och uppmuntran. Jag utgår från att SÖ och länsskolnämnderna fortsätter det arbete som redan inletts och tar initiativ till de ytterligare åtgärder som de bedömer vara påkallade för att utveckla och förbättra stödet till skolor, lärare och elever i dessa viktiga frågor.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern Lena Hjelm-Wallén för det utförliga svaret. Det redovisar en rad positiva åtgärder som redan vidtagits eller planerats för att inom undervisningen förbättra kunskaperna om de mänskliga rättigheterna. Jag fäster mig emellertid vid att utbildningsministern — med rätta — uttalar att det finns ett behov av åtgärder för att bättre omsätta målen för denna undervisning i praktiken. Jag delar hennes uppfattning att denna typ av undervisning är svår och behöver stöd och uppmuntran. Det är också därför jag tagit upp denna fråga i en interpellation här i kammaren. Varje människa och yrkesutövare behöver i vårt multikulturella och teknokratiska samhälle mer än någonsin ha kunskap om och genomsyras av vad de mänskliga rättigheterna innebär, hur de försvaras och bevaras. Det finns otvivelaktigt ett betydande intresse bland lärare att i praktiken föra in mänskliga rättigheter i undervisningen i detta ämne, som är både nytt och mångfasetterat. Från lärarhåll har det framförts att en svårighet är att det inte finns någon central plats dit intresserade lärare kan vända sig för att få rådgivning och materiel anpassade till elevernas eget behov. Utbildningsministern hänvisar nu till att statens institut för läromedelsinformation har till uppgift att bl.a. framställa basläromedel och informera om dessa läromedel samt till att institutet under verksamhetsåret 1984/85 planerar att upprätta en specialförteckning för ämnesområdet mänskliga rättigheter. Jag hoppas att detta skall kunna bidra till att avhjälpa rådande brist på lämpligt undervisningsmaterial, inte bara för elever utan även för lärare, till erforderlig fortbildning på ämnesområdet. Uppgiften är inte så enkel — det gäller verkligen att följa upp de praktiska resultaten av verksamheten.

Statsrådet går inte närmare in på frågan om UNESCO:s uppmaning till medlemsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att ämnet mänskliga rättigheter skall bli en fundamental del av yrkesutbildningen inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Hon hänvisar till Svenska UNESCO rådets verksamhet och till att en mera aktiv kontaktverksamhet med myndigheter och organisationer i det svenska samhället skall bedrivas. I olika resolutioner från UNESCO anges yrken där det är av särskild betydelse att ge fortbildning och specialutbildning i ämnet mänskliga rättigheter. Det gäller militärer och diplomater, polisoch fångvårdspersonal, läkare och sjukvårdare inte minst inom mentalvården, jurister av olika slag och tjänstemän som har ansvar för flyktingar, invandrare och minoriteter. Min erfarenhet är att många yrkesutövare inom dessa områden skaffar sig betydande kunskaper, insikter och erfarenheter om de mänskliga rättigheterna, men att mycket återstår att göra för att på bredden realisera de ganska höga krav som ställs genom de internationella åtagandena. Det finns här ett klart behov av att förstärka de samhälleliga insatserna. För att ta ett exempel beträffande internationell medverkan till detta kan jag nämna att en ny handbok för polisutbildning nu utarbetas inom Europarådet. Denna handbok bör kunna bli ett instrument för försvaret av grundläggande mänskliga rättigheter i allmänhet, i synnerhet i länder som Turkiet, där de mänskliga rättigheterna kränks i stor omfattning. Av både inhemska och internationella skäl bör denna handbok införas i den svenska polisutbildningen.

Här återstår förvisso mycket att göra. Inte ens i vårt land är det möjligt att snabbt genomföra alla goda föresatser och rekommendationer. Här finns utrymme för många nya initiativ inom forskning och universitet, inom grundskola, gymnasium och postgymnasial utbildning, inom lärarutbildning och fortbildning samt inom berörda yrkesutbildningar. Det gäller också att ge verksamheten ett kvalitativt bra innehåll. För allt detta fordras givetvis att det skapas resurser för att i praktiken genomföra de övergripande målsättningarna om jämställdhet, mänskliga rättigheter och internationell förståelse inom våra läroplaner. Utbildningsministern säger i sitt svar att hon utgår från att SÖ och länsskolnämnderna tar initiativ till ytterligare åtgärder för att utveckla och förbättra stödet till skolor, lärare och elever i dessa viktiga frågor. Jag finner det angeläget att också universitetsoch högskoleämbetet tar motsvarande initiativ då det gäller forskning och undervisning om de mänskliga rättigheterna vid våra universitet och högskolor. Herr talman! Frågan om att förbättra kunskaperna om de mänskliga rättigheterna har också en annan aspekt som inte enbart gäller det svenska samhället. Sverige eftersträvar att utöva ett positivt inflytande på respekten för de mänskliga rättigheterna i andra länder. En i praktiken väl genomförd information, undervisning och forskning i vårt eget land förstärker förtroendet för vårt agerande för mänskliga rättigheter på den internationella arenan.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skolans verksamhet skall ge kunskaper för fred i stället för den åsiktsfostran som enligt Gunnar Hökmark föreligger i en av skolöverstyrelsen utgiven skrift. De i grundskolans läroplan uppställda målen för fostran till fred preciseras i kursplanen i samhällsorienterande ämnen. Där framhålls att skolan skall hjälpa eleverna att förstå hur konflikter mellan enskilda människor och mellan grupper och stater har uppstått i det förflutna och kan uppstå i dag, vilken grund konflikterna kan ha, hur de kan förebyggas och hur de kan lösas. I läroplanen för gymnasieskolan framhålls att skolan måste skapa ökad förståelse för människans liv och villkor inom andra längre bort liggande samhällsbildningar och lära eleverna inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och internationell samverkan. Jag anser det olämpligt att här diskutera innehållet i en enskild skrift, utgiven av ett ämbetsverk. Man kan enligt min mening inte ställa värderingar och kunskaper mot varandra på det sätt som Gunnar Hökmark gör. Det är självklart att värderingar och åsikter måste få komma fram i skolarbetet, inte minst inom ett så värderingsfyllt område som fred och mänskliga rättigheter. Lika självklart är att man i skolarbetet måste sträva efter att särskilja vad som är värderingar och vad som är faktiska företeelser. Läroplanerna utgår också från synen att undervisningen skall vara saklig och allsidig och att den skall redovisa olika värderingar. Jag citerar: ”Skiljaktiga uppfattningar om problem och svårigheter skall öppet redovisas och bearbetas. Värderingar får förekomma. Samhällsfrågor är t.ex. aldrig värderingsfria—--. Inom alla ämnen måste lärare och elever göra klart för sig vad som är värderingsfrågor i den meningen att man bara kan besvara dem genom att inta en värderande ståndpunkt.” Jag utgår från att såväl SÖ som skolmyndigheter i övrigt, liksom enskilda lärare, strävar efter att följa läroplanens intentioner. Några åtgärder i den riktning Gunnar Hökmark förordar avser jag därför inte att vidta.

Herr talman! Först vill jag be att få tacka utbildningsministern för hennes svar. Det är dock ett svar som mest innehåller mer allmänna resonemang om att skolan har ett ansvar för att eleverna får möta både nya kunskaper och olika värderingar, och det är nog bra. Om detta torde det föreligga allmän enighet, men det var inte förekomsten av diskussioner och värderingar, varken när det gäller s.k. fredsfostran eller något annat, som föranledde interpellationen, utan de riktlinjer för detta nya moment i skolans verksamhet som finns återgivna i den skrift från skolöverstyrelsen, som jag hänvisade till i min interpellation. Utbildningsministern säger i sitt svar att det vore olämpligt att diskutera innehållet i en enskild skrift, utgiven av ett ämbetsverk. Det är en ståndpunkt som jag i och för sig har respekt för. Varken ministrar eller riksdagsmän har anledning att peta i innehållet i de skrifter eller böcker som används i undervisningen. Men, herr talman, nu är den skrift som jag åberopade i min interpellation ingen vanlig skrift, som är avsedd att användas i undervisningen, utan den är med sitt innehåll tänkt att fungera som en grund och som en riktlinje för vad som iskolan skall kunna förekomma under begreppet fredsfostran. Den är så att säga i praktiken litet grand av en läroplan för fredsfostran, vilket innebär att den då berör ett moment som helt naturligt tangerar sådant som det finns skiljaktiga uppfattningar om i den politiska debatten. Därför är det av ett visst intresse för de politiskt ansvariga att diskutera skriften. Detta gäller inte minst på grund av det allvar som alla frågor om fred och säkerhet bör bemötas med. Det är få som inte känner rädsla och fruktan inför den otrygghet som finns i vår värld. Hotet från allt vad kärnvapen heter och risken för krig gör att vi har all anledning att föra en saklig diskussion om hur vi i skolan och i samhället i övrigt skall kunna ge eleverna goda möjligheter att följa den säkerhetspolitiska debatten om hur fred skall kunna bli en verklighet. Därför ställs det stora krav på själva kunskapsinhämtandet på det här området. Det gäller ämnena historia, samhällskunskap och religionskunskap. Jag vill bestämt hävda att det inte är skolans uppgift att fostra eleverna till vissa åsikter om hur krig bäst kan undvikas. Det finns nämligen skilda åsikter om detta. Skolan skall ge eleverna kunskaper som bidrar till att skapa självständiga medborgare, som är i stånd att välja bland de alternativ som finns. Ubåtskränkningarna innebär en påminnelse om den verklighet som vi svenskar ibland har trott oss vara oberoende av. Skolan måste ge kunskaper om denna verklighet. Kunskaperna skall ge en grund för en diskussion om hur vi bäst skall kunna värja oss mot det hot mot freden som ubåtskränkningarna innebär. Den verklighet som vi lever i anses tydligen helt ointressant i den skrift där SÖ diskuterar fredsforstran. Det är mot den bakgrunden som jag personligen har svårt att förstå den mycket positiva hållning till pacifismen som sådan som skriften uttrycker. I Europas historia kan vi knappast se att pacifismen har gynnat freden. I stället försvagade den t.ex. under 1930-talet de demokratiska länderna gentemot den framväxande diktaturen. Herr talman! Jag kan knappast se någon överensstämmelse mellan skolans krav på respekt för demokratiska ideal och en allmänt uttalad vilja att fördjupa respekten för pacifism. Jag skulle därför vilja fråga utbildningsministern om det är hennes uppfattning att fredsfostran skall fördjupa respekten för pacifismen, som om försvaret av demokrati vore likvärdigt med diktaturens militärapparat. Existensen av diktaturer och totalitära våldsregimer i vår omedelbara närhet påverkar faktiskt fredens villkor i vår del av världen. Så länge det finns regimer som anser sig ha rätt att använda våld mot sina egna medborgare, så länge är freden beroende av att demokratier har ett starkt försvar. Detta förhållande är något som totalt nonchaleras i SÖ-skriften. Det förs över huvud taget ingen diskussion om det. Herr talman! Jag menar att det krävs kunskaper för att man skall förstå och kunna diskutera en politik för säkerhet och fred. Kravet på kunskaper försummas helt och hållet i denna skrift till förmån för löst tyckande, fristående från kunskaper. Vad som enligt SÖ:s förslag skall prägla fredsfostran är — enligt skriften — uppenbarligen inte kunskap om faktiska förhållanden, utan snarare en vilja att bortse ifrån dem. På samma sätt avser SÖ-skriften inte att fördjupa respekten för demokratin, friheter och mänskliga rättigheter, utan snarare att nedvärdera betydelsen av dem. Låt mig ta några exempel. I skriften framhålls återkommande att fredsfostran måste kombineras med respekt för andra samhällssystems politiska identitet. I en definition av fredsfostran beskrivs den så här; ”Fredsfostran är påverkan av människor till attityder och handlingar som är ägnade att minska risker för krig. Denna påverkan får inte äventyra nationell eller politisk identitet eller mänskliga rättigheter.” Såvitt jag kan begripa innebär detta att man inte skall ifrågasätta det rättfärdiga i samhällssystem som exempelvis den sovjetiska diktaturen. Är det inte rimligt att man i denna typ av dokument i undervisningen ständigt bör framhålla att demokratin är bättre än andra samhällssystem? Detta bör även prägla fredsfostran. Jag skulle gärna vilja höra utbildningsministerns syn på detta.

På ett annat ställe beskrivs fredsfostran så här: ”Det är av stor betydelse för planering av svensk och västerländsk fredsfostran att ha kännedom om målen och innehållet i Sovjets fredsfostran som liktydigt med hela Sovjetsocialismens grundläggande idéer. Sovjets betoning av patriotism och militarism i fredsfostran bör inte vara obegriplig med tanke på Sovjetstatens historiska erfarenheter och inte leda till snabba avståndstaganden men däremot till allvarliga diskussioner. Alla planerare av fredsfostran i Västeuropa bör sins emellan diskutera frågan: Kan vår fredsfostran angripa vår militarism medan man i Sovjet framställer sin krigsmakt som en garant för fred och frihet?

Vad avses vidare när man i SÖ-skriften talar om ”diskussion på lika villkor”. Det är en myt att påstå att det skulle råda lika villkor när människor från diktaturer och demokratier möts. Jag tycker inte heller att det finns anledning att i någon skrift i den svenska skolan ge sken av att något annat skulle vara fallet. Herr talman! Det är inte bara det faktum att skriften talar om militarism som om det är en sådan som är drivkraften till att Sverige — och andra demokratiska länder — har ett försvar, utan också förståelsen för Sovjetunionens militarism som väcker min reaktion. Människorna i Ungern, Tjeckoslovakien, Polen och Afghanistan har knappast samma uppfattning i sin syn på fredsfostran. De ubåtskränkningar vårt land har erfarit borde inte heller inbjuda till förståelse för sovjetisk militarism och motvilja mot det som kallas ”vår egen” militarism. Jag skulle därför än en gång vilja fråga utbildningsministern följande: Innebär fredsfostran att man skall utveckla en kritisk attityd till demokratiska länders försvar och en förstående till diktaturernas? Herr talman! Genomgående förs resonemanget i skriften som om skillnaden mellan demokrati och diktatur vore ovidkommande för freden. Länderna i Västeuropa framställs som likvärdiga i moraliskt hänseende med Sovjetblocket. Genomgående upprepas att man skall ha respekt för andras politiska system. Jag skulle vilja avsluta med att fråga, om det är utbildningsministerns uppfattning att fredsfostran skall leda till att elevernas uppfattning om skillnaden mellan demokrati och diktatur minimeras.

Herr talman! Låt mig göra klart att Gunnar Hökmark har helt fel när han kallar den aktuella skriften från SÖ en läroplan. Läroplaner är något som riksdag och regering beslutar om. Jag rekommenderar Gunnar Hökmark att läsa läroplanernas text ordentligt i de avsnitt som behandlar fostran och påverkan, konfliktlösning, behovet av ställningstaganden osv. — då får Gunnar Hökmark också svar på många av sina frågor. Det aktuella materialet är dessutom att se som ett diskussionsmaterial. Av förordet till det framgår tydligt ämbetsverkets roll. Där sägs: ”Materialet har utarbetats på uppdrag av SÖ, men författaren svarar själv för innehållet i dess helhet.” I materialet klargör författaren sina egna värderingar, men för också diskussioner där han klargör skillnader till andra värderingar. Det är ett sätt att arbeta som man enligt läroplanen kan använda. Eftersom det rör sig om ett diskussionsmaterial, menar jag att det är olämpligt att debattera lösryckta citat ur det liksom även att utifrån det kräva ingripanden av regeringen. Jag tycker att frågorna om fredsfostran och betydelsen av att man i skolan ger grundläggande kunskaper om fred och konfliktlösning är så viktiga att man inte skall angripa första bästa material som inte innehåller det som man själv till punkt och pricka kan instämma i. Jag tycker att det är mycket glädjande att det ute i skolorna bedrivs ett omfattande arbete i fredsfrågor och att detta arbete är grundat på en djup känsla hos både elever och lärare för hur viktigt arbete för freden är. Barn och ungdomar känner ofta en stark oro inför framtiden, inte minst i vad gäller upprustningen och risk för krig. Det här är en oro som vi måste ta på allvar. Det är också nödvändigt att de goda krafterna i samhället gör sig hörda och mobiliserar ett starkt motstånd mot de våldsförhärligande och destruktiva tendenser som ständigt finns. Den här mobiliseringen måste ske bland ungdomarna själva, bland föräldrar och andra vuxna samt i folkrörelser men också i skolan. Det är enligt skolans läroplan en viktig uppgift för skolan att arbeta med fredsfostran. Då måste man också vara beredd att arbeta med kontroversiella värderingar och kontroversiellt material. Det viktigaste är att helheten blir saklig och allsidig. Det skall skolledning och skolstyrelse se till.

Herr talman! Just mot bakgrund av att det finns ett stort intresse i skolorna för att diskutera den här typen av frågor är det anledning att ställa höga krav på det material som finns tillgängligt. Den skrift som jag tidigare gjorde ett antal citat ur är det material som man kan få sig tillsänt från skolöverstyrelsen och där det redovisas hur syftet med momentet fredsforstan i läroplanen skall kunna uppfyllas. Jag är väl medveten om att den här skriften inte är någon läroplan, men den kan komma att fungera som sådan och ange en inriktning. Jag tycker att det finns anledning att diskutera detta.

Genomgående i den här skriften uttalas det mycket klart och tydligt att man inte får haka upp sig på skillnaden mellan olika länders samhällssystem och politiska system, utan man skall tvärtom respektera detta. Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten i onödan, men det står mycket klart och tydligt i skolans olika läroplaner, t.ex. i Lgr 80, att skolan skall hävda vår demokratis väsentliga värderingar och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa. Jag vill upprepa: klart ta avstånd från allt som strider mot dessa. Vidare står det i den här skriften i vad gäller kravet på fostran till demokrati: ”För fredsfostran betyder detta att så fastställes en nationell och politisk identitet vilken är utgångspunkten för fredssamtal med andra stater, särskilt grannar. Fastställande av den egna nationella identiteten får emellertid inte utesluta respekten för andra staters identitet.” Herr talman! Jag tycker inte att det har något som helst med fredsfostran att göra, när man i den svenska skolan säger att vi skall hysa respekt för regimer, vilka förtrycker människor som i likhet med oss i den fria världsdelen vill ha en fredlig utveckling. Jag tror att den här skriften i viss mån är ett varningstecken som visar hur det kan gå, när man låter politiska önskemål styra vad skolarbetet skall omfatta. Om man går över till den typ av temadiskussioner som gäller politiska områden, så fjärmar man sig från de mer renodlade kunskapsinhämtande ämnena. Kunskapernas ställning sidoordnas, och i stället blir det fråga om en mängd värderingar som i mångt och mycket faktiskt strider mot skolans läroplan. Det vore bra om utbildningsministern ville uttala att hon tänker se över hur fredsfostran i dag bedrivs — just mot bakgrund av att diskussionerna om freden är så viktiga. Syftet bör vara att de diskussioner som förs runt om i vårt land på de olika skolorna verkligen skall uppfylla läroplanens absoluta krav på att man skall utbildas till att tro på de värderingar som är gemensamma för demokratin.
Herr talman! Min åsikt är att det är viktigt att skolan arbetar med fredsfostran. Jag ämnar därvidlag inte vara någon åsiktspolis. Jag tror att kärnpunkten i Gunnar Hökmarks interpellation inte är bekymmer för kunskapsnivån i fredsfostran. Gunnar Hökmark är nog snarare missnöjd med att skolans undervisning skulle leda till åsikter som inte direkt överensstämmer med hans egna.
Herr talman! Utbildningsministern har helt rätt. Det som jag citerade visar att man i det material som kommer från skolöverstyrelsen rycker undan allt vad kunskaper heter och underordnar dem en typ av flummigt tänkande som innebär att man inför eleverna skall minimera skillnaden mellan vad demokrati och diktatur betyder som villkor för en fredlig utveckling i vår del av världen. Jag är rädd för att den typ av tankegångar som förs fram i SÖ-skriften skall vinna fäste och slå rot i den svenska skolan. De strider helt och hållet mot läroplanens krav på att eleverna skall utvecklas till att omfatta demokratins idéer och ideal. Detta är jag rädd för, och det borde också utbildningsministern vara rädd för — inte minst på grund av att diskussionen om fred och säkerhet är så viktig.

Herr talman! Men anledning av att transportrådet föreslagit regeringen att ge tillstånd till nedläggning av persontrafiken på järnvägslinjen Växjö Västervik fr.o.m. den 3 juni 1984 har Agne Hansson frågat mig vad regeringen avser vidta för åtgärder för att förhindra att människorna boende längs vissa delar av järnvägen blir ställda helt utan kollektiva resemöjligheter. Frågan om den framtida persontrafiken vid järnvägslinjen Växjö-Västervik kommer nu att beredas inom kommunikationsdepartementet. I vår beredning av sådana frågor ingår regelmässigt en prövning av den kollektivtrafik som vid en eventuell nedläggning erbjuds resenärerna genom ersättningstrafiken. Så kommer vi också att bereda frågan om den aktuella linjen. Mot bakgrund av länshuvudmännens förslag till ersättningstrafik kommer vi bl.a. att studera frågor om trafikens omfattning, turutbud och tillgänglighet, framkomligheten på vägarna och förändringar i restider. Utgångspunkten är att resenärerna skall få tillgång till en likvärdig eller helst bättre kollektivtrafik. Låt mig när det gäller tidpunkten säga att jag så snart vi fick in transportrådets framställning förklarade att det inte är realistiskt att räkna med en eventuell nedläggning av persontrafiken före sommaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det framgår av svaret att regeringen inte kommer att lägga ner järnvägen den 3 juni, som transportrådet har föreslagit. Motiven för det är tekniska — som jag uppfattar kommunikationsministern är detta inte tidsmässigt möjligt. Det är i och för sig ett steg i rätt riktning jämfört med vad transportrådet har föreslagit. Men det är inte tillräckligt, som jag ser det, för att stilla oron hos lokalbefolkningen. Det sägs i svaret att en prövning av alternativa kollektiva resemöjligheter kommer att ske. Det framstår dock helt klart att det inte är möjligt att trafikera vissa sträckor, såsom vägarna nu ser ut, utan att bygga om och bygga nya vägar. Det innebär att om en nedläggning genomförs, och det tar två år att bygga ny väg, kommer lokalbefolkningen i vissa fall att stå utan kollektiva resemöjligheter. Det är angeläget att regeringen ger ett klarare besked på den här punkten om huruvida man är beredd att avvakta med en nedläggning tills en ny väg har byggts. Är regeringen beredd att vidta sådana åtgärder att en ombyggnad och en upprustning av vägarna kan ske omgående? Jag tror att det är viktigt att man ger ett klarare besked på den här punkten, för att stilla oron hos lokalbefolkningen. Sedan är svaret betydligt mer svävande när det gäller järnvägstrafiken långsiktigt. Det antyds i svaret att regeringen är beredd att lägga ner den här järnvägen. Jag vill då påpeka att järnvägslinjen Växjö-Västervik är oerhört viktig inte minst ur turistisk och kulturell synpunkt. Därför är den av intresse också för interregionalt resande. Det har redan gjorts över 800 förbokningar för maj månad i år, vilket är en bråkdel av vad man förväntar på järnvägsstationen i Västervik. Facken är beredda att bryta ut driften för denna järnväg ur de andra järnvägarnas budget, och detta föreslår de därför att de inte tror på transportrådets och SJ:s beräkningar.

Herr talman! Anledningen till att jag i mitt svar säger att vi inte kan ta beslut i den här frågan före sommaren är att vi från regeringens sida avser att pröva frågan seriöst. Jag kan inte stå här och ge besked i dag, för det vore i allra högsta grad orättvist mot de människor som har rätt att ställa krav på att vi skall pröva frågan och själva ta ståndpunkt och göra de eventuella kompletteringar av underlaget som är erforderliga för att slutligen föreslå regeringen ett beslut. Detta är skälet till att jag i dag inte ger något besked. Detta besked skall komma vid den tidpunkt när jag anser att vi har fått fram ett sådant underlag att vi kan fatta ett beslut.
Herr talman! Jag hoppas att regeringen skall göra den seriösa bedömning som kommunikationsministern nu säger att man är beredd att göra. Jag hoppas också att man då är beredd att pröva alla alternativa förslag som kommer fram i diskussionen om bevarandet av den här järnvägslinjen. Om så sker är jag förvissad om att regeringen kommer till ett slutligt beslut som innebär att man inte kommer att lägga ned järnvägen, och det tror jag vore mycket lyckligt för detta område.

Herr talman! Göran Riegnell har frågat mig vem regeringen tillkallat som förhandlingsman när det gäller det fortsatta samarbetet mellan televerket och L M Ericsson och bett om en redogörelse för vilket resultat förhandlingsmannen kommit fram till. Någon förhandlingsman har ännu inte tillkallats. När detta skett kommer regeringen att besluta om en ny tidsplan för arbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Normalt brukar det svarande statsrådet citera frågeställarens fråga, men eftersom så inte skedde i det här fallet, vill jag själv göra det. Min första fråga löd: ”Vem har regeringen tillkallat som förhandlingsman i enlighet med vad som meddelas i budgetpropositionen, och när skedde detta?” Det står nämligen i budgetpropositionen, bil. 8 s. 13, att en förhandlingsman har tillkallats för uppgiften. Uppenbarligen är det en oriktig uppgift, och det finner jag anmärkningsvärt — speciellt som regeringen den 27 oktober förra året utfärdade instruktioner för en förhandlingsman. I den promemoria som är en bilaga till regeringens protokoll står det att arbetet bör bedrivas skyndsamt och vara avslutat senast den 1 mars 1984. Det är mycket beklagligt att regeringen på detta vis lämnar oriktiga uppgifter i budgetpropositionen. Det minskar oppositionens möjligheter att göra sina ställningstaganden, motionera i vanlig ordning och utsätta regeringens fögderi för den rätta granskningen. Jag vill ffråga kommunikationsministern vad som är orsaken till att denna oriktiga uppgift förekommer i budgetpropositionen. Sedan till sakfrågan: Det finns f.n. ett riksdagsbeslut som innebär att televerkets industridivision, Teli, skall överföras till bolag senast den 1 juli 1985. Men alla tecken tyder på att regeringen försöker förhala bolagsbildningen genom att inte göra några förberedelser för det överförande som riksdagen har beslutat om och genom att lämna nya utredningsuppdrag. Vi skall vara på det klara med att den ständiga förhalningen är ytterst nedbrytande för Telis verksamhet. Det är svårt att hitta ett bättre sätt att mala sönder ett företag än det sätt som regeringen här använder. Personalen på Teli behöver besked som den kan rätta sig efter. Till dess att det beskedet föreligger fungerar inte bolaget som det skall göra.

Herr talman! Det är riktigt att det i sammanfattningen på s. 13 i bil. 8 till budgetpropositionen felaktigt står precis så som Göran Riegnell här har påpekat — och det beklagar jag. Men om Göran Riegnell — vilket han har uppmärksammats på — hade läst den oavkortade texten på s. 159 i samma bilaga, hade han funnit att det där framgår att någon förhandlingsman inte har tillkallats. Vi har helt enkelt, Göran Riegnell, ännu inte lyckats få tag på en förhandlingsman. Jag försäkrar dock att jag — eftersom också jag anser att det är mycket viktigt att vi kan nå ett resultat beträffande Telis fortsatta verksamhet — arbetar intensivt för att hitta en förhandlingsman som kan ta på sig uppgiften att fullfölja det förhandlingsmandat som ligger i de direktiv som redan har fastställts. Det är det besked som jag kan ge i dag.
Herr talman! Kommunikationsministern antydde att jag inte har läst den oavkortade texten i kommunikationsdepartementets bilaga till budgetpropositionen. Visst har jag gjort det. I den texten står det visserligen inte att en förhandlingsman har tillsatts, men där dementeras inte på något sätt uppgiften i sammanfattningen att förhandlingsmannen verkligen är tillsatt. Jag hävdar fortfarande att det är allvarligt att vi från oppositionen inte kan lita på de sakuppgifter som förekommer i budgetpropositionen. Kommunikationsministern har tydligen svårt att utföra regeringsuppdraget att tillkalla en förhandlingsman. Då vill jag fråga: Är det verkligen nödvändigt att avvakta förhandlingsmannens verksamhet innan regeringen vidtar åtgärder för att genomföra det beslut som riksdagen vid flera tillfällen har fattat, dvs. förbereder överförandet av Teli till bolagsform den 1 juli 1985? Televerket självt anser en sådan överföring fullt möjlig och hart.o.m. föreslagit att Teli skall överföras till bolag redan den 1 juli 1984. Möjligheterna borde alltså föreligga. Därför finns det ingen anledning att ytterligare förhala frågan och göra livet surt för dem som arbetar på Teli genom att vänta på utredningsuppdragets slutförande.
Herr talman! Jag beklagar att Göran Riegnell inte har uppmärksammat det som står i den oavkortade delen. Tydligen har alla andra borgerliga partier gjort det, för de har faktiskt motionerat i denna fråga. Om det skulle vara så att Göran Riegnell är ensam om att inte ha uppfattat detta, kan jag bara beklaga.
Herr talman! Även vi moderater har i en kommittémotion — liksom förra året — föreslagit att Telis överförande till bolagsform skulle tidigareläggas. Men faktum är att man från oppositionens sida hade kunnat utveckla resonemanget när det gäller Teli på ett annat sätt om vi hade känt till det fullständiga sakförhållandet. Det skulle vara intressant med en kommentar av kommunikationsministern till frågan om det verkligen är absolut nödvändigt att avvakta detta utredningsuppdrags slutförande innan man vidtar åtgärder beträffande Teli. Det är uppenbart så att televerket, som är ansvarigt för verksamheten, inte anser detta.

Herr talman! Anders Björck har mot bakgrund av att flygtrafiken sedan flyttningen av Linjeflygs trafik till Arlanda varit behäftad med besvärande förseningar frågat mig om jag är beredd att snabbt låta vidta effektiva åtgärder för att få till stånd en bättre tidtabellshållning. Inrikesflyget har efter utflyttningen av LIN:s trafik visat en mycket snabb ökning. Från oktober 1983 har trafiken ökat med ca 11 20, att jämföra med en normal årstillväxt under den senaste tioårsperioden på ca 6-7 90. Antalet transferpassagerare har i det närmaste fördubblats. Det är riktigt att bolagen inledningsvis hade svårt att klara tidtabellshållningen. Man måste dock ha förståelse för inkörningsproblem i en ny terminal med många nya rutiner. Härtill kommer den oväntat kraftiga trafiktillväxten, som t.ex. att transferpassagerarna ställer stora krav på bagagehanteringen. Flygbolagen har dock satt in stora resurser för att komma till rätta med nedgången i regularitet. De åtgärder som vidtagits har också varit effektiva. Hittills under mars har således 96 90 av trafiken gått i rätt tid. Jag anser därför inte att några initiativ från min sida är nödvändiga. Jag har stort förtroende för luftfartsverket och flygbolagen i deras arbete att upprätthålla en bra trafikservice i den nya inrikesterminalen på Arlanda.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. De nuvarande förhållandena är inte acceptabla när det gäller Linjeflygs tidhållning. Uppenbarligen beror detta i betydande utsträckning på utflyttningen till Arlanda. Det kan inte vara rimligt att flyget under januari månad bara till 70 2 höll tidtabellen, vilket är ett ovedersägligt faktum och bestyrks av den officiella statistik som finns på området. Det var alltså ungefär en Här måste effektiva åtgärder till. Jag vill dock för säkerhets skull understryka att strävan efter bättre tidhållning naturligtvis inte får gå ut över flygsäkerheten — den måste alltid ges högsta prioritet. Tyvärr, herr talman, verkar kommunikationsministern inte ta problemet riktigt på allvar. Det borde han göra. Ständiga flygförseningar leder till betydande kostnader och problem för passagerarna. Det är viktigt att kommunikationsministern här står på konsumenternas sida och icke på luftfartsverkets eller flygbolagens sida. Herr talman! Den officiella statistiken, som kommunikationsministern hänvisar till, visar visserligen bra siffror för mars månad, men i så fall mäter man på ett sätt som jag inte tror alla är riktigt medvetna om, nämligen att man inte bryr sig om att i statistiken räkna in flygförseningar under 15 minuter. Räknar man in även förseningar på 10-15 minuter blir det helt andra siffror, och det kan betyda ganska mycket för de människor som har bråttom, t.ex. sådana som skall ta ett anslutningsflyg, hinna med buss eller tåg eller någonting liknande. Jag beklagar, herr talman, att kommunikationsministern i dag inte ens är beredd att säga att han avser att uppmärksamt följa utvecklingen på det här området. Det rör sig nämligen om en monopolverksamhet, för vilken kommunikationsministern har det yttersta ansvaret och där konkurrens i vanlig mening faktiskt inte är tillåten. Jag vill till detta lägga, herr talman, att det vid förseningar mycket ofta visar sig att markpersonalen inte har tillräcklig förmåga att hantera situationen på ett sätt som är smidigt för passagerarna.

Herr talman! Jag kan försäkra Anders Björck att även jag följer frågan med uppmärksamhet. Före jul, när det var stor resandefrekvens, upplevde också jag den här situationen som ganska irriterande. Det gjorde att jag då hade ett samtal med företrädare för både Linjeflyg och SAS. Det är riktigt att flygbolagens målsättning när det gäller punktlighet är att 80 0 av starterna skall avgå inom 2 minuter från tidtabellstiden och att 90 9o skall avgå inom 15 minuter. Under mars månad har man för 78 96 av avgångarna uppnått 2-minutersmålet. Jag tycker att det är ett bra resultat. Självfallet skall vi följa utvecklingen på det här området. Jag vet att man vidtagit en rad åtgärder för att försöka klara av problemen och rätta till eventuella missförhållanden, så att man kan få en bättre punktlighet. Men liksom Anders Björck anser jag att säkerheten inte får eftersättas på grund av att man vill tillgodose kravet på punktlighet, och jag är glad över att kunna säga att man från bolagens sida i mycket hög grad värnar om flygsäkerheten. Många åtgärder har som sagt vidtagits, och vi skall självfallet följa upp frågan. Bara för några dagar sedan hade jag tillfälle att samtala med ledningen för SAS, varvid frågan återigen togs upp.
Herr talman! Jag ber att särskilt få tacka för det sista inlägget av kommunikationsministern. Det var flera nyanser positivare än hans första. Jag hoppas nu att kommunikationsministern gör verklighet av orden. Det jag framfört är inget gnäll från min eller andra flygpassagerares sida. Vi kan stå ut med en och annan försening då och då. Men den nuvarande tidtabellshållningen leder till stora problem för olika resandekategorier. Det handlar alltså inte bara om minskad bekvämlighet, utan om att möten, sammanträden, affärskontakter och annat helt enkelt missas på grund av den olyckliga utveckling som rått på det här området efter utflyttningen till Arlanda. Jag är emellertid, herr talman, glad över det löfte som kommunikationsministern gav om att hålla ett vakande öga på detta. Jag kan bara önska honom lycka till i det arbetet.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta med anledning av vad riksdagen tillkännagett beträffande trafiken på sträckan Flen-Oxelösund i samband med behandlingen av frågan om ersättning till lokal och regional persontrafik på tilläggsbudget II för budgetåret 1983/84. Regeringen har i beslut den 22 mars 1984 lämnat över riksdagens skrivelse och trafikutskottets betänkande 13 i denna fråga till transportrådet och uppdragit åt rådet att komma in med förslag till åtgärder och former för den kollektiva trafikförsörjningen på sträckan Flen-Oxelösund. Transportrådet skall i ärendet överlägga med länstrafikbolaget i Södermanlands län och TGOJ samt höra vad länsstyrelsen i länet och berörda totalförsvarsmyndigheter har att anföra.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag hade vissa besvär att hinna hit i dag, eftersom jag på förmiddagen har deltagit i en konferens i Strängnäs. När man skall åka tåg därifrån får man först ta sig till Åkers Styckebruk, ty järnvägsförbindelsen med Strängnäs är nedlagd sedan något år tillbaka. Detta kan synas ovidkommande, men det är belysande för den regionala trafiksituationen i Södermanland. Det svar jag fått innebär att ifrågavarande uppdrag gått vidare till transportrådet. Svaret är inte ägnat att lugna någon. Transportrådet är som bekant inte känt för några heroiska insatser när det gäller att bevara spårbunden trafik. Bakgrunden till frågan är att den tidigare trafikutövaren, TGOJ, har velat bli befriad från sina åtaganden att ombesörja persontrafiken på den aktuella bansträckan. Ansvaret skulle då överföras på länshuvudmannen, Södermanlands Läns Trafik AB, som i stället vill trafikera sträckan med landsvägsbuss. Nu hör det till saken att en mycket massiv opinion vill bibehålla den spårbundna trafiken. Allmänheten kräver det. De berörda kommunerna — Oxelösund, Nyköping och Flen — kräver det. Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen kräver det. De politiska partiorganisationerna i länet kräver det. Och de fackliga organisationerna kräver det. Inte minst Statsanställdas förbund, som med ekonomiska kalkyler och tidtabeller har visat att spårbunden trafik är ett realistiskt alternativ, kräver det också. Mot denna bakgrund väcktes det motioner här i riksdagen, som resulterade i ett tillkännagivande av en enig kammare. Jag har då ställt frågan vilka initiativ kommunikationsministern är beredd att ta med anledning av riksdagens tidigare beslut. För min del tycker jag att det beslutet är klart och entydigt, men enligt uppgifter i tidningarna delas inte den uppfattningen av kommunikationsministerns närmaste medarbetare. Om uttalandena är rätt återgivna, anser ledande tjänstemän på departementet att riksdagsbeslutet i fråga är helt obegripligt och hävdar att det som departementet menat i tilläggspropositionen är det avgörande; riksdagens beslut får väl tolkas därefter. Min följdfråga blir då: Anser även kommunikationsministern att riksdagsbeslutet är obegripligt? Delar kommunikationsministern min uppfattning att det är här i riksdagen som besluten fattas även i de fall då de avviker från propositionens avsikt? Om svaret är nej på den första frågan och ja på den andra, kvarstår den ursprungliga frågan: Är regeringen, och i all synnerhet dess kommunikationsminister, beredd att medverka till att det mellan TGOJ och länshuvudmannen kommer till stånd ett avtal, som möjliggör ett bibehållande av den spårbundna trafiken mellan Oxelösund och Flen?
Herr talman! Om jag hade vetat att Larz Johansson hade svårt att ta sig från Strängnäs till Åkers Styckebruk skulle jag ha kunnat tipsa honom om att det där finns mycket täta bussförbindelser och således mycket goda möjligheter att på det sättet ta sig till Stockholm. Det är riksdagen som fattar beslut. Och jag har gjort det som skall göras. Alla handlingar i ärendet, liksom de synpunkter från olika myndigheter som Larz Johansson här presenterade i sitt inlägg, har jag överlämnat till transportrådet. Från min sida finns det ingen anledning att ge mig in i någon diskussion förrän transportrådet har överlämnat sitt förslag till regeringen. Det är den tidpunkt då jag tar ställning i den här frågan.
Herr talman! Jag är medveten om att det går bussar mellan Strängnäs och Åkers Styckebruk, men jag är också medveten om att lokalbefolkningen och de som har anledning att använda sig av den busstrafiken har framställt upprepade klagomål över det sätt på vilket trafiken sköts och anpassas till järnvägstrafiken och de tågtider som gäller. Det kan vara ett av skälen till att man i den andra delen av länet är så oerhört angelägen om att slippa få den spårbundna trafiken utbytt mot trafik med landsvägsbussar. Jag tycker fortfarande att riksdagsbeslutet är klart och entydigt och att det enda som återstår är att medverka till att ett sådant avtal kommer till stånd, så att den spårbundna trafiken mellan Flen och Oxelösund kan bibehållas.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Jag beklagar att det blev ett negativt svar. För många kommuner är det av stor betydelse hur den mark och det vatten får brukas som finns inom kommungränserna. För en kommun som Sorsele är detta särskilt påtagligt. Begränsningarna är redan i dag stora när det gäller byggandet, t.ex. genom den strandskyddslag som förhindrar bebyggelse inom ett visst avstånd från stränderna. Detta gäller oavsett om området är skyddsvärt eller ej — åtminstone enligt kommunens uppfattning. Det fordras i dag en märklig byråkratisk omgång, innan byggnadslov över huvud taget kan ges. Med tanke på det stora antalet sjöar inom kommunen, med miltals med stränder, synes detta märkligt. Kommunen är i dag huvudsakligen ett rekreationsområde inom det s.k. Tärna-Graddis-området, dvs. Lappmarksfjällen. Dessutom rinner Vindelälven, med sitt speciella skydd, genom hela kommunen. Diskussionerna kring dessa realiteter har med stor intensitet förts inom kommunen sedan lång tid tillbaka. I dag debatteras också bevarandet av våra fjällnära barrskogar. Bevarandeintressen slåss här med de intressen som företräder en exploatering av resurserna. Även debatten om en utbyggnad av Vindelälven blossar upp med jämna mellanrum. Turistoch rekreationsutredningens förslag om turismen i Sverige har dragit ett streck norr om Åre när det gäller olika satsningar. Detta har upplevts som något mycket negativt i vår kommun. Även en eventuell framtida gruvdrift inom kommunen är beroende av att det finns exploateringsmöjligheter. Frågorna har stor betydelse för kommunens framtid. Mitt i allt detta läggs ett betänkande fram med förslag till lag om hushållning med naturresurser, vilket kommunen skall yttra sig över. I betänkandet tas alla frågor i detta sammanhang upp. Kommunen skall nu på mycket kort tid förankra ett yttrande. För att yttranden skall ha något värde bör stor vikt läggas vid sådana. Orsaken till min fråga är just att jag vill veta om det finns en möjlighet att förlänga remisstiden, så att frågorna får en politisk förankring. Känslan av att behöva avstå från en självklar demokratisk rättighet skapar inte något förtroendefullt samarbetsklimat för framtiden. Jag anser det vara ett rimligt krav att möjlighet ges till en förlängning av remisstiden. I stället vill regeringen forcera remissarbetet. Det är illavarslande. Samtidigt lägger regeringen fram förslag om frizoner i andra kommuner. Övriga kommuner borde åtminstone få möjlighet att lämna ett fullödigt yttrande.

Herr talman! Visserligen har frågorna diskuterats mycket ingående tidigare, men man har då inte haft att ta ställning till det lagförslag som har aviserats i betänkandet. Det finns en oro för att alltför snabbt acceptera lagförslag, eftersom man tidigare förbigåtts. Den enskilda kommunen har också en planering av sitt sammanträdande som kanske gör det nödvändigt att sammankalla ett extra kommunfullmäktigesammanträde för att kunna besluta om ett remissvar, och det innebär kostnader. Jag vidhåller att man ute i kommunerna upplever att remisstiden uppenbart är för kort, och att det skulle ha varit till gagn för underlaget för den kommande lagstiftningen med en längre remisstid. Det är bara att beklaga att det inte var möjligt att få en förlängning av tiden.

Herr talman! Jag förstår att grundförutsättningen är given, att regeringen eftersträvar att det skall komma ett beslut så snart som möjligt, och att det därför inte finns någon möjlighet att förlänga remisstiden. Vi får väl då leva med att förhållandena är på det viset. Men det finns olika förutsättningar i olika kommuner. Alla kommuner har inte så stor kapacitet när det gäller att utreda och svara på remisser.
Efter förslag av ett enigt utbildningsutskott tillstyrkte riksdagen den 20 april 1983 en motion av Kerstin Göthberg och Larz Johansson och gav regeringen till känna att specialskolans ansvar för klädinköp åt eleverna skulle upphöra och att barnbidragen i stället skulle utbetalas till föräldrarna, eftersom förhållandena förändrats avsevärt. Enligt uppgift från specialskolorna har ännu inget sådant förslag kommit. När kan vi vänta att regeringen verkställer vad riksdagen gett regeringen till känna om specialskolans ansvar för klädinköp?
Det krävs personal för att klara det, och det gäller också att få förslaget förankrat i de olika politiska partierna.

Herr talman! Kerstin Andersson har frågat utbildningsministern när vi kan vänta att regeringen verkställer vad riksdagen gett regeringen till känna om specialskolans ansvar för klädinköp. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Med stöd av 6 § lagen om allmänna barnbidrag innehålls två barnbidrag per år för de elever som har bostad genom specialskolans försorg. Sedan lång tid tillbaka har specialskolan ansvaret för klädinköp åt dessa elever. Beloppet för detta motsvarar numera de två innehållna barnbidragen. För att en ändring av nu gällande ordning skall kunna ske måste således barnbidragslagen ändras. En ändring av denna kan dock inte göras enbart för specialskolans elever. Även sitautionen för övriga grupper som berörs av bestämmelsen måste beaktas. Regeringen har den 9 februari 1984 gett statens handikappråd i uppdrag att kartlägga det ekonomiska stödet till handikappade. Kartläggningen kommer även att omfatta handikappade elever. Resultatet av kartläggningen skall redovisas före den 1 juli 1985. Jag avser att avvakta handikapprådets kartläggning och därefter överväga hur en lösning på frågan om specialskolans ansvar för klädinköp skall kunna åstadkommas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Förr var specialskolorna ganska slutna. Eleverna hade på grund av dåliga kommunikationer och andra omständigheter svårt att resa hem mer än kanske ett par gånger per läsår. Detta har ändrats helt. De flesta elever reser hem över varje veckoslut, även om de under veckorna bor i internat. Detta gör att de bestämmelser som togs 1947, om att två barnbidrag till elever i specialskolor skulle innehållas per år, är förlegade. För dessa skulle skolan köpa kläder eller ge klädbidrag till föräldrarna. Under många år har man tillämpat den senare metoden, vilket ju är det psykologiskt riktiga. Därför ansåg skolöverstyrelsen redan förra året i sin anslagsframställning att man borde ändra på denna bestämmelse. Statsrådet var inte då beredd att föreslå en sådan ändring. Det var däremot utskottet, som med anledning av en motion av Kerstin Göthberg och Larz Johansson ansåg att det fanns starka skäl att ändra den ordning som nu gäller. Detta gav ett enigt utskott regeringen till känna. Att jag ställde min fråga berodde på att varken skolor eller skolöverstyrelse har hört talas om att regeringen gjort något, trots riksdagens beslut. Statsrådet säger nu att man gett statens handikappråd i uppdrag att till den 1 juli 1985 kartlägga det ekonomiska stödet till handikappade. Den lilla bit som rör barnbidragen till just specialskolor tycker jag att man borde ändra med förtur. Jag vill fråga statrådet om man inte skulle kunna göra bara denna lilla ändring tidigare och inte behöva vänta med alltsammans, eftersom det då tydligen inte kan fattas något beslut före 1986 års ingång.
Herr talman! Jag har ingenting emot att man åstadkommer enkla och praktiska lösningar. Nu är det emellertid så, vilket jag sade i mitt svar, att man inte kan göra den här förändringen bara för specialskolans elever. Jag stöder mig också på vad som faktiskt sades i riksdagen i fjol då utskottet i sitt betänkande anförde — och den uppfattningen delar jag — att det finns starka skäl att ändra den ordning som nu gäller, men att det ankom på regeringen att närmare pröva hur en lösning skulle kunna åstadkommas. Det är den prövningen som nu genomförs. När den är gjord skall vi inte dröja ett ögonblick med att genomföra en ändring, så att vi får en praktisk lösning.
Herr talman! Det är klart att man skall titta på hela biten. Det förvånar mig bara att man har tagit tio månader på sig efter riksdagens beslut, innan man över huvud taget har sett över det hela eller skickat ut ärendet på någon vidare utredning.
Herr talman! Låt mig bara påpeka att det inte är den här frågan som har tagit tio månader att utreda. En något större översyn måste göras, i vilken denna fråga ingår. Det är det som har gjort att åtgärder inte kunde vidtas ögonblickligen.
Herr talman! Lars Hjertén har frågat mig om jag har för avsikt att aktualisera ett annat system för statsbidrag än det som bygger på grundbidrag, vilket skulle innebära att riksdag och regering accepterar att kommuner och landsting söker sig fram på olika vägar mot målet: en ökad regionalisering och decentralisering av kulturlivet. Regeringen har av disponibla medel i särskild ordning tilldelat Hallands länsteaterförening 225 000 kr. för försök med regional teaterverksamhet för barn och ungdom i Hallands län under budgetåren 1983 85. Jämtlands läns teaterförening har sedan budgetåret 1981 84 fått statliga bidrag för försöksverksamhet med regional teaterverksamhet för barn och ungdom. Från Jämtlands län har regeringen fått en ansökan om statsbidrag för budgetåret 1984/85. Denna ansökan har ännu inte avgjorts. I kulturrådets anslagsframställning för budgetåret 1984/85 föreslog rådet att 250 000 kr. borde utgå i statligt stöd för regional försöksverksamhet med teater. I kulturrådets anslagsframställning redovisas också en framställning från Skaraborgs län. Jag har inte bedömt att det finns tillräckliga skäl för att i budgeten införa ett årligen återkommande anslag för stöd åt denna försöksverksamhet. Enligt min mening är det viktigt att försöka hitta ett sätt att stödja teaterverksamhet i län utan egen regional teater. De krav som nu ställs på detta område får som hittills bedömas från fall till fall med ianspråktagande av de fria resurser som står till kulturrådets och regeringens förfogande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det har gått ett år sedan jag ställde ungefär motsvarande fråga om regionaliseringen av kulturverksamhet och hur kulturministern ser på den efter en period av nio år. Nu har det alltså gått tio år, och jag vill ta upp litet mer principiella synpunkter än de som finns i svaret på min fråga. I det förslag som riksdagen antog 1974 fanns flera olika mål, bl.a. ett decentraliseringsmål. Det är intressant att nu, tio år senare, se hur den målsättningen fungerat i praktiken. I frågedebatten förra året pekade jag på hur bestämmelserna om grundbelopp har gynnat storstadsregionerna. Nya uppgifter stöder den tesen. Grundbelopp som enda stöd till regionala teater-, dansoch musikinstitutioner kan t.o.m. motverka det decentraliseringsmålet. I dens.k. KOSK-utredningen —- kommunerna, staten och kulturen — visas att statens bidrag till de centrala institutionerna i Stockholm har ökat med 45 96 mellan budgetåren 1974 82, medan anslaget till regionala institutioner har ökat med 36 22, alltså 9 20 mindre. Då är ändå grundbeloppen i första hand avsedda att klara det s.k. decentraliseringsmålet. I tidningen Kommun Aktuellt bekräftar ordföranden i KOSK, Ing-Marie Hansson, detta och anför: ”Staten har misslyckats med den decentralisering av kultursatsningarna som klubbades av riksdagen 1974”. Istället för att enbart diskutera bidraget till Hallands län och Jämtlands län och det uteblivna bidraget till Skaraborgs län vill jag fråga om Bengt Göransson delar Ing-Marie Hanssons syn på misslyckande och vilka åtgärder han i så fall vill vidta för att komma till rätta med problemet.

Herr talman! Nej, jag tycker inte att vi kan säga att vi har misslyckats i strävandena att föra ut mer kultur utanför de största städerna. Vi har ibland en litet olycklig benägenhet att räkna mekaniskt på vissa anslagsramar och inte iaktta verkligheten. Den som reser i vårt land och ser vad som faktiskt i dag förekommer i form av teater, musik, bildkonst och annat utanför de största städerna skall upptäcka att det har hänt väldigt mycket. När man gör jämförelser mellan olika årtal när det gäller utvecklingen av statliga kostnader och grundbeloppsutvecklingen skall man komma ihåg att vi på ett antal platser hade etablerade teaterscener som mig veterligt ingen har sagt borde läggas ned. Ingen har föreslagit att Dramaten skulle delas upp i 284 lika delar och förläggas med en liten bit till varje kommun i landet. Vi har alltså haft vissa teaterinstitutioner. Ser man grundbeloppsutvecklingen finner man att de nytillkomna grundbeloppen under den här perioden till den övervägande delen tillförts områden utanför de stora städerna, och det är viktigt att känna till. Jag tog i mitt svar upp ett ganska ingående resonemang om den speciella försöksverksamheten, och det gjorde jag mot bakgrund av vårt resonemang förra året. Jag vill alltså gärna understryka att jag inte tycker att man i budgeten skall lägga in den typen av försöksverksamheter, som inte rör sig med större belopp än att man kan hantera dem inom andra ramar som står till förfogande.

Herr talman! Det jag redovisade var inte mina privata funderingar utan det var KOSK-utredningens. Jag citerade Ing-Marie Hansson, vice ordförande i kulturutskottet. Det pågår en del utredningar som inte är helt klara och som undersöker förankringen hos en teaterensemble som är fast och heltidsengagerad och jämför län med sådana ensembler med län som inte har fasta teaterensembler. Om man då kommer fram till att ett län med en fast teaterensemble har betydligt mindre förankring i länet för teatern än ett s.k. teaterlöst län, där man i stället satsat på fria grupper och ett mera flexibelt teaterutbud — kommer detta då att påverka Bengt Göranssons inställning i frågan?
Herr talman! Inte för ett ögonblick utgick jag ifrån att det var helt privata funderingar Lars Hjertén redovisade. Jag utgår emellertid ifrån att det gäller synpunkter som han delar och att vad han åtagit sig inte bara är att fungera som Ing-Marie Hanssons referens i kammaren. Jag tillät mig att säga att de siffror som redovisats bör bli föremål för diskussion och närmare analys. Det understryks av det resonemang som Lars Hjertén för om vad som tillförs olika län. Jag såg i höstas en redovisning som Riksteatern gjorde. Där visade det sig att den statliga insatsen uttryckt i anslag per individ var mycket högre i län där man inte har en regional ensemble. Vi har alltså redan nu en belastning till förmån för de ”fast-teaterlösa” länen, vilket inte många tror.
Herr talman! Kulturutskottet var för 14 dagar sedan på en resa i Västerbotten. Där träffade vi de kulturansvariga. De talade med oss om att man behövde hitta ett annat system än det som bygger på enbart grundbidrag. Det är inte tillräckligt flexibelt, menade man där. Där håller man t.ex. på och bygger ut länsmuseets funktioner. Man vill sprida utbyggnaden till Lycksele och Skellefteå. I Lycksele satsar man t.ex. på ett skogsmuseum. Men, sade ordföranden i landstingets utbildningsoch kulturnämnd, vi måste satsa allt på länsmuseet i Umeå för att få del av grundbeloppen, därför att staten kan bara tänka sig ett länsmuseum, på en ort. Efter tio år är det nu på tiden att man utformar ett system som tillgodoser de olika regionernas krav. Det får inte vara så att kulturpolitiken tillgodoser bara de önskemål som finns centralt. Den måste också tillgodose de önskemål som finns ute i landet.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen, men vill ändå påminna om att om man utan vidare skulle överge grundbeloppssystemet skulle man därmed riskera att ute i olika länshuvudstäder få ett antal icke fullt utbyggda institutioner, som skulle riskera att förbli icke utbyggda. I huvudsak tror jag att de företrädare för ett regionalt kulturliv som deltar i en allmän debatt ser ganska positivt på grundbeloppen. Men självfallet kan man tänka sig andra möjligheter. Det får vi all anledning att diskutera och fundera över under de närmaste åren.
Herr talman! Jag vill bara ställa en sista fråga. I frågesvaret sade kulturministern: ”Enligt min mening är det viktigt att försöka hitta ett sätt att stödja teaterverksamhet i län utan egen regional teater.” Man kan då tänka sig motsvarande målsättning även för annan kulturverksamhet. Finns det någon tidsplan inom utbildningsdepartementet för en sådan åtgärd?
Herr talman! Av mitt svar framgår egentligen två saker. F. n. har vi små möjligheter att etablera nya fasta regionensembler i län som saknar sådana —i dessa län får vi fundera över andra lösningar. I svaret ligger också en antydan om att vi i den verksamhet som nu bedrivs med dess ganska måttliga, lättrörliga anslag vill pröva oss fram till fungerande modeller för en sådan verksamhet. Den verksamheten skall vi dra slutsatser av så snart vi kan.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat statsrådet Gradin vad hon ämnar göra för att förhindra försämringar av programutbudet för de grekiska, jugoslaviska och turkiska invandrargrupperna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Karin Andersson har frågat mig om jag anser att det skulle vara förenligt med avtalet mellan staten och Sveriges Radio-koncernen att nyhetssändningarna i TV på turkiska, grekiska och serbokroatiska slopas. Eftersom frågorna rör samma problem besvarar jag dem i ett sammanhang. Alexander Chrisopoulos har tidigare i år frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som garanterar minst nuvarande nivå på Sveriges Radios sändningar på invandrarspråk. Jag svarade då att avvägningar som gäller sändningarnas omfattning och val av språk är en uppgift för Sveriges Radio-koncernen och att det är radionämnden, inte regeringen, som skall pröva rimligheten i dessa avvägningar. Sveriges Radio-koncernen redovisar varje år hur verksamheten bedrivs och hur arbetet fortskrider med det reformprogram och de besparingskrav som riksdagen ålagt företaget. F. n. finns en rad olika interna utredningar inom koncernen, och när de behandlats i de olika styrelserna kommer de i den mån de leder till förslag om förändringar att föreläggas regeringen, antingen som en redovisning i anslagsframställningen eller som separata förslag. Först då finns det anledning för regeringen att ta ställning till förslagen och redovisa sina förslag för riksdagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Som jag redan har påpekat när jag framställde min fråga aviseras kraftiga förändringar i programutbudet inom Sveriges Radios minoritetsspråksverksamhet. De föreslagna förändringar som är resultat av en intern enmansutredning innebär kraftiga försämringar av programutbudet för speciellt tre grupper, nämligen för greker, jugoslaver och turkar. Utredaren föreslår att speciella program —t.ex. olika nyhetssändningar — som riktar sig till andra grupper än finländare bör upphöra. Motiveringen för detta är enligt utredaren att dessa program är orimligt dyrbara i förhållande till gruppernas storlek. Såvitt jag kan förstå var man medveten om gruppernas storlek när man beslutade om att starta program speciellt inriktade för de tre ovan nämnda språkgrupperna. Trots gruppernas storlek gjorde man bedömningen att det var viktigt från invandrarpolitisk utgångspunkt med sådana sändningar. Vad har nu inträffat som har gjort att man inte längre uppfattar de invandrarpolitiska aspekterna som viktiga? I stället talar man bara om publikgruppernas storlek i förhållande till produktionskostnaderna. Varför gör man nu bedömningen att det inte föreligger något behov av speciella program för de nämnda språkgrupperna? Såvitt jag vet har varken invandrarministern, invandrarverket eller någon annan berörd myndighet gjort den bedömningen att de tre nämnda språkgrupperna — greker, jugoslaver och turkar — har nått så långt i integreringsprocessen att det inte föreligger något behov av speciella insatser av Sveriges Radio. Sveriges Radios styrelse gör tydligen den bedömningen. Statsrådet säger i sitt svar att avvägningar som gäller sändningarnas omfattning och val av språk är en uppgift för Sveriges Radios koncern och att det är radionämnden, inte regeringen, som skall pröva rimligheten i dessa avvägningar. Följande fråga bör ställas i sammanhanget: Tänker statsrådet låta Sveriges Radios styrelse bedriva en egen invandrarpolitik med egna bedömningar, analyser och motsvarande förändringar i programutbudet, eller tänker statsrådet ingripa för att förhindra de föreslagna försämringarna och också i fortsättningen låta riksdag och regering utforma invandrarpolitiken?

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Jag är väl inte alldeles nöjd med det. Jag har faktiskt inte bett att i förväg få någon redovisning av regeringens kommande förslag angående den framtida organisationen av Sveriges Radios sändningar på minoritetsspråk. Jag frågade bara helt enkelt om statsrådet Göransson anser att det skulle vara förenligt med avtalet mellan staten och Sveriges Radio-koncernen, såsom det har påståtts i pressen och som senare har verifierats, att det finns utredningar som pekar på att man skulle vilja slopa nyhetssändningarna på turkiska, grekiska och serbokroatiska. Avtalet ger inte, som jag ser det, utrymme för stora kompromisser på den här punkten.

Snarare borde kanske sändningarna på minoritetsspråk utvidgas för att ge också nya minoriteter möjlighet att få nyhetssändningar på sina egna språk. Jag vet att det är radionämnden som bedömer om avtalet följs. Men det är också viktigt att få besked från det ansvariga statsrådet på denna punkt. Regeringen och Sveriges Radio är bundna av det här avtalet fram till den 1 juli 1986. Det finns för riksdagen anledning att veta vad den ena avtalsparten anser om en så väsentlig förändring på en, som jag upplever det, viktig punkt.

Herr talman! De frågor som ställts till mig rör i realiteten om regeringen genom det för Sveriges Radios verksamhet ansvariga statsrådet skall införa en annan ordning än den som gäller för Sveriges Radios verksamhet. Jag finner nödvändigt att stå fast vid att regeringen inte skall fungera som styrelse för Sveriges Radio. Då Sveriges Radios styrelse diskuterar hur den skall fullfölja avtalet med staten och hur radioverksamheten skall bedrivas ser jag ingen anledning att ta upp den saken. Jag tycker att det är viktigt att regering och riksdag respekterar den självständigheten, som man en gång har förklarat vara central för en obunden radiooch TV-verksamhet. Självfallet skall emellertid Sveriges Radio hålla sig till avtalet. Om man åsidosätter avtalet, så finns det anledning för radionämnden att pröva om man har gjort så. Radionämnden är alltså det organ som skall fullfölja den uppgiften. Att vi inte går in därvidlag från regeringens sida är viktigt om vi menar allvar med att respektera självständigheten. Jag har sett det som grundläggande att framhäva detta. I all synnerhet ser jag det som viktigt att inte göra något uttalande ens om vad jag personligen eller regeringen skulle kunna tycka, eftersom det ännu inte finns något förslag om slopande av sändningar.

Herr talman! Statsrådets senaste inlägg innebär väl att man låter det bli fritt fram för Sveriges Radios styrelse att utveckla en egen invandrarpolitik med egna analyser, egna bedömningar och prioriteringar av utbudet när det gäller minoritetsspråk. I svaret sägs att förslag om förändringar kommer att föreläggas regeringen, ”antingen som en redovisning i anslagsframställningen eller som separata förslag”. Men i vilket fall som helst: självständigheten består för Sveriges Radios styrelse när det gäller att fatta egna beslut om prioriteringar på invandrarpolitikens område. Jag anser att det är olyckligt att statsrådet inte kan ingripa för att påverka vissa beslut, som klart kommer i strid med de invandrarpolitiska målsättningar som fastställts av riksdagen.
Herr talman! Jag är medveten om hur känsligt det är att över huvud taget ge några åsikter till känna om radions verksamhet på grund av den frihet som man har gett radiokoncernen, så jag skall inte pressa statsrådet på den punkten. Vad jag hoppas på är för det första att det inte kommer något förslag från radiokoncernen till statsrådet om en försämring av sändningarna på minoritetsspråk, och för det andra, om det kommer ett sådant förslag till statsrådet, att det inte förs vidare till riksdagen.
Herr talman! För ordningens skull: Sveriges Radios styrelse har icke några fullmakter att föra en politik som avviker från den som riksdagen i avtalet med Sveriges Radio har förutsatt att styrelsen skall föra. Om man skulle göra sådant som avviker, så är det radionämnden som har att pröva om man har gjort avvikelser. Det är en ganska logisk och enkel ordning för att garantera styrelsen handlingsfrihet och hindra regeringen att gå in i ständig programdiskussion och programplanering. Det skall alltså undvikas att regeringen de facto skulle bli styrelse för Sveriges Radio och dess programverksamhet.
Herr talman! Men när Sveriges Radios styrelse bygger sina beslut på analyser som inte tar hänsyn till invandrarpolitiska målsättningar — och som står i strid med av regeringen fattade beslut när det gäller invandrarpolitikens målsättningar — så måste det finnas möjligheter att från regeringens sida åberopa det avtal som slutits med Sveriges Radio och försöka hindra de försämringar som i dag är aviserade för de tre grupper som jag har talat om. Jag vill tillägga att om man lägger ihop de här aviserade försämringarna med andra beslut som fattats på invandrarpolitikens område, liksom andra förslag som aviseras av olika utredningar, exempelvis rösträttsutredningen, så framstår dessa tre grupper som klart missgynnade och misskrediterade. Det kan av många bland dem uppfattas så, att det pågår en klappjakt på just dessa tre minoritetsgrupper. Det skapar stor oro och kan tolkas så att det är fråga om diskriminerande åtgärder.
Herr talman! Har Sveriges Radios styrelse beslutat att genomföra den här försämringen? Det är ju det beslutet som i så fall får vara grund för en prövning av radionämnden. Jag försöker bara markera den naturliga ordning som måste gälla om man menar allvar med att Sveriges Radios styrelse skall ha ett självständigt ansvar.
Personal på lokalradion i Halland har föreslagit att man som ett led i försöken med kommunala frizoner, där bl.a. Varberg ingår, skall få sända reklam. Är statsrådet beredd att verka för justeringar i radioavtalet för att möjliggöra reklamsändningar i lokalradion i anslutning till försöken med kommunala frizoner?
Herr talman! Christer Eirefelt har frågat civilministern om han är beredd att verka för justeringar i radioavtalet för att möjliggöra reklamsändningar i lokalradion i anslutning till försöken med kommunala frizoner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den försöksverksamhet som nyligen föreslagits av regeringen i proposition 1983/84:152 avser ökad kommunal självstyrelse. Under en fyraårsperiod skall enligt regeringsförslaget ett antal kommuner och landstingskommuner kunna få göra avsteg från statliga regler som styr olika kommunala verksamheter. Försöksverksamheten gäller alltså en utveckling av organisation och arbetsformer inom det kommunala området. Försök med reklamsändningar i lokalradion hör därför inte hemma i detta sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på min fråga. Eftersom jag vet att regeringen har en negativ inställning till reklam i radio-TV så har mina förhoppningar om att svaret skulle bli positivt inte varit särskilt stora. Nu säger statsrådet att det i propositionen inte finns någon täckning för ett reklamförsök i lokalradion. Detta är naturligtvis i och för sig riktigt. Däremot tycker jag visst att ett reklamförsök hör hemma i detta sammanhang, och i propositionen finns en mängd uttalanden som borde kunna ligga till grund för ett positivt intresse från kulturministerns sida.

Ett försök med reklam i Radio Halland kan väl knappast betecknas som särskilt djärvt — möjligen skulle man kunna kalla det nydanande. Men jag tycker alltså — trots vad statsrådet säger — att det skulle ligga väl i linje med den positiva tanke som finns bakom frizonsidén. Genom att koppla ihop ett reklamförsök med tanken på s.k. kommunala frizoner skulle regeringen kunna visa att man menar allvar med allt tal om minskade regleringar och ökade möjligheter för lokala organ att finna litet egna infallsvinklar på samhällsservicen. Som statsrådet säkert känner till har vi en av de föreslagna frizonskommunerna i Halland, nämligen Varberg, och det är alltså av den anledningen som personalen på lokalradion själv tagit initiativ till att få den här möjligheten prövad. Jag tror för min del att ett sådant försök skulle kunna ge en mängd värdefulla informationer inför den reklamfinansiering som enligt min uppfattning förr eller senare måste komma. Kanske kan vi höja licenserna något, men inte mycket. Och skall vi då kunna klara bl.a. programkvaliteten och kunna ge radion tillräckliga resurser, kommer vi att behöva såväl licenser som reklamintäkter. Finns det egentligen några risker, kulturministern, med ett sådant här försök? Skulle inte en försöksperiod med reklam i Radio Halland vara en konkret åtgärd som visar att regeringen menar allvar med talet om avregleringar och förenklingar?

Herr talman! Jag insåg naturligtvis att Christer Eirefelt inte för en sekund ställde sin fråga därför att han var intresserad av ett utökat kommunalt självstyre utan att han gjorde det för att få tillfälle att diskutera reklamfinansiering av radio och television. Jag valde emellertid att besvara frågan så som Christer Eirefelt hade ställt den, och påpekade då att det som nu behandlas i regeringens proposition är hur kommunerna på ett friare sätt än hittills skall kunna hantera vissa frågor, där det finns ett statligt regelsystem. Jag tycker det är viktigt att den försöksverksamheten får genomföras. Men det måste självfallet handla om verksamheter som är statligt reglerade. Jag kan inte tänka mig att Christer Eirefelt skulle ställa sig positiv till en framställning som gick ut på att någon sade: Låt oss som en försöksverksamhet inom ramen för kommunala frizoner låta Varberg ha vänstertrafik under ett halvår. Jag kan inte tänka mig att man skulle säga att detta vore viktigt att göra. Man kan, om man resonerar såsom Christer Eirefelt, ta upp precis vilket ärende som helst och säga: Starta en försöksverksamhet och gör de områden där den bedrivs till helt självständiga länder! Christer Eirefelt har tagit som exempel radioverksamheten. Låt mig emellertid påpeka att radioverksamheten inte är en verksamhet som bedrivs i Varberg av Varbergs kommun. Dessutom tycker jag att man, när man vill pröva nya och djärva idéer, inte skall välja en av de äldsta och mest förlegade metoderna för finansieringen av radioverksamheten, nämligen reklam. Det har man gjort på alla möjliga håll i världen, och inte alltid med framgång för ekonomin och nästan aldrig med framgång för kvaliteten.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga var alltså ett förslag från personalen på Radio Halland. Man har knutit det hela till diskussionerna om avregleringar i samband med kommunala frizoner. Jag delar helt statsrådet Göranssons uppfattning när det gäller vikten av den här formen av försöksverksamhet. Jag tycker att det är utomordentligt bra initiativ. Jag har också i min fråga klart sagt: i anslutning till försöken med kommunala frizoner. Jag tycker att det finns tankar i propositionen som mycket väl går att koppla till sådana här försök. Att jämföra detta med vänstertrafik har jag litet svårt att förstå. Det skulle vara värdefullt från flera synpunkter att få till stånd en sådan här försöksverksamhet. Även om vi kan vara överens om att det inte går att göra detta med direktkoppling till vad som föreslås i propositionen, skulle det vara intressant att höra Bengt Göranssons uppfattning om det vore av värde att få ett försök till stånd, när det nu finns ett klart intresse från Radio Hallands sida.
Herr talman! Jag noterar att Christer Eirefelt bedömer det intressant att pröva om lokala handlare i Varberg skulle vilja annonsera i radio lokalt över Varberg. Jag noterar också att Christer Eirefelt nu inser att denna för honom mycket intressanta fråga inte har att göra med vad han i sin riksdagsfråga hade kopplat det till.
Herr talman! Än en gång: Jag har alltså gjort precis som man gjort från Radio Halland och knutit detta till propositionen av det skälet att det finns mycket i propositionen som liknar den här typen av försöksverksamhet. Jag har ju uttryckligen sagt ”i anslutning till försöken med kommunala frizoner”.

Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder som garanterar lyssnarna av klassisk musik att utbudet av sådan musik inte minskar. Under de senaste månaderna har en rad frågor ställts i riksdagen som behandlar Sverigs Radio-koncernens planering och interna utredningsarbete. Jag har tidigare svarat att regeringen inte har anledning att åsidosätta de spelregler som gäller genom ingripanden eller uttalanden i frågor som programbolagen under löpande avtalsperiod har att ansvara för. Det är radionämnden som har i uppdrag att pröva om programbolagen följer reglerna. Jag tycker att det är viktigt att i sådana sammanhang betona att Sverigs Radio-koncernen är ett självständigt, fristående bolag och att det är viktigt att värna om dess självständighet. Det är inte regeringens sak att besluta om Riksradions programtablåer. I avtalet med Riksradion finns det klart utsagt att programbolaget har ett kulturansvar. Detta betonas särskilt när det gäller den seriösa musiken.

Herr talman! Naturligtvis är jag, inte minst som ledamot av kulturutskottet, medveten om att programplaneringen är en intern angelägenhet för Sveriges Radio så länge avtalet följs. Men anledningen till att jag ställt en fråga till kulturministern är att jag fått brev från allmänheten med frågor såsom: Vad gör egentligen riksdag och regering, och vad gör kulturutskottet åt frågan? Jag antar att kulturministern också har fått sådana brev. Jag tycker att det är otillfredsställande att svara att vi inte har med detta att göra förrän 1986. Ett klargörande uttalande från kulturministern, att P 2:s morgonlyssnare inte borde gå miste om det sammanhängande blocket klassisk musik som de värderar så högt, hade kunnat bli en diskret fingervisning till den radioledning som än så länge visat sig ganska okänslig för opinionsyttringar från allmänheten och den välgrundade kritik som riktats mot beslutet. Jag är inte helt missnöjd med svaret. Här betonas ju att det i avtalet med Riksradion finns klart utsagt att programbolaget har ett kulturansvar. Detta betonas särskilt när det gäller den seriösa musiken. Av allt att döma kommer ändringen dock att genomföras i höst. Opp Amaryllis — eller det som denna programserie representerar, namnet har ju ingen avgörande betydelse — skall strimlas sönder och interfoliera P 1:s morgonsändningar för att ge P 1 ett ”kulturellt lyft”, som programdirektören uttrycker sig. P 2 skall få underhållning. Underhållning får visst liksom bofinken se ut hur som helst. Jag vill fråga: Är inte Opp Amaryllis underhållning — och därtill på hög nivå? Ett syfte, säger radioledningen, är att nå nya lyssnare. Ett konkurrerande syfte borde förvisso vara att behålla de redan hängivna lyssnarna. P 1 har redan genomgått tillräckligt många ommöbleringar för att dess stamkunder skall känna sig förvirrade. Jag vill minnas att det var bättre förr, men den sista — eller senaste — P 1-given, Nyhetsmorgon med musik, håller nu på att sätta sig. Den har funnit sin form och sina lyssnare. Möjligen kommer programomläggningen också för P 1:s lyssnare att vara en källa till förargelse. Sverige måste spara — och Sveriges Radio måste spara. Om Opp Amaryllis vore ett dyrt program, skulle naturligtvis kostnaderna läggas i vågskålen. Jag vill fråga om det är kulturministern bekant om någon ekonomisk analys ligger bakom förslaget till ommöbleringar. För några veckor sedan hade vi här i kammaren en interpellationsdebatt som gällde distriktsorganisationerna. Då förutskickade statsrådet Göransson en parlamentarisk beredning som skulle utreda dessa frågor. Jag vill fråga om inte detta också borde gälla så principiella förändringar i programuppläggningen som det här är fråga om.

Herr talman! Den här debatten är i och för sig en fortsättning på den förra, och möjligen också den förrförra. Gunnel Liljegren tycker att jag skulle ge en diskret fingervisning. Med den formuleringen avslöjar hon mycket tydligt varför man måste respektera självständigheten och varför regeringen inte kan gå in. Tänk er bara ett ögonblick att det hade handlat om någonting annat och man hade sagt: Vi ändrade våra program därför att statsrådet gav en diskret fingervisning om vad som skulle göras. Detta visar precis vad det handlar om: Statsråd skall låta bli att ge fingervisningar, vare sig de är diskreta eller ej, men i synnerhet diskreta. Det vore annars förödande för respekten för Sveriges Radio. Vad är det vi talar om? Jo, Gunnel Liljegren väljer frågeformen för att få tillfälle att inför riksdagen och allmänheten tala om att hon tycker om klassisk musik och att hon också är rädd för att Sveriges Radio och Riksradion kommer att svika sitt kulturpolitiska ansvar. Detta blir med nödvändighet något av ett rituellt spel. Jag vill till Gunnel Liljegren bara säga att jag godtar att utföra min roll i detta spel, så att budskapet når fram.
Regeringen anvisade i kompletteringspropositionen — våren 1983 — 100 milj.kr. till åtgärder för att främja rekryteringen till industrin.
Herr talman! Jag anser att statsrådet har givit en diskret fingervisning, om ock ännu mer diskret än vad jag ville. I och med att han betonar att programbolaget har ett kulturansvar, särskilt när det gäller den seriösa musiken, har statsrådet verkligen genomfört sin roll på bästa sätt, tycker jag.
Syftet var att underlätta industrins rekrytering, men även att göra allmänna insatser i syfte att stimulera intresset för industriarbete och sprida kännedom om industrins villkor. Kvinnornas situation på arbetsmarknaden och flickornas utbildningsoch yrkesval uppmärksammades särskilt.
Jag fick inte svar på frågan om kostnadsanalyser, men jag kan bidra med några siffror. Kulturområdet är ju inte särskilt kostnadskrävande inom Riksradion. Radiobudgeten har 370 milj.kr., varav kulturen — där den seriösa musiken bara är en av delarna, även om det är en stor bit — får 90 milj.kr., dvs. en fjärdedel. Att värna om kultur innebär bl.a. att anlägga moteld mot skräpkulturen.
Därför avsattes 10 milj.kr. av dessa 100 milj.kr. till insatser för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden och flickornas traditionella utbildningsoch yrkesval. 1. På vilket sätt har de anvisade 10 milj.kr. använts för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden och flickornas traditionella yrkesval? 2. Hur kommer man att ta vara på de erfarenheter som man får under kampanjen?
Ett verkligt alternativ, den seriösa morgonmusiken, blir faktiskt styvrmoderligt behandlad genom det nya förslaget. Och landets kulturminister kan ingenting göra åt saken.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är ett bra initiativ att 10 milj.kr. har satsats på en kampanj för att öka flickors och kvinnors intresse för industrin och den nya tekniken. Vi kan konstatera att pojkar i dag väljer mellan 300 yrken, flickor mellan endast 30. Med den nya teknik som införs på våra arbetsplatser kommer stora förändringar att ske på arbetsmarknaden. De arbetsuppgifter som är hotade är de som framför allt kvinnor i dag utför. F.n. består kvinnors arbetsmarknad främst av vård-, serviceoch kontorsarbeten. Männen dominerar inom tillverkningsindustrin och de nya tekniska yrkesområdena. Därför är det nödvändigt att vi kvinnor breddar vår arbetsmarknad. Statsrådet säger i sitt svar till mig att kampanjen ”mött ett fantastiskt gensvar” och att 500 personer på 100 orter aktivt arbetar i de olika projekten. Detta visar på det stora behov som finns hos kvinnor och flickor av att få en puff för att närma sig tekniken. Att aktivt stödja flickornas utbildningsoch yrkesval är mycket viktigt. Den enda linjen som brutit könsrollsvallen är den fyraåriga tekniska linjen. I dag är andelen flickor 19 96 mot tidigare 7 90 1971. Det är, herr talman, ett steg i rätt riktning. Jag är dessutom övertygad om att kvinnorna kommer att tillföra industrin nya kunskaper och idéer. Det är då särskilt viktigt att ägna datatekniken uppmärksamhet och särskilt kvinnornas möjlighet att hävda sig på detta område. Herr talman! Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vilka konkreta projekt inom dataområdet har kommit till stånd med hjälp av dessa 10 miljoner, och har man lyckats nå kvinnorna?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för redovisningen. Kampanjer är bra, men de behöver också följas upp och erfarenheterna byggas in i det fortsatta ordinarie arbetet, så att det inte stannar av. Statsrådet säger i sitt svar till mig att det är svårt att förändra de traditionella yrkesvalen för flickor. Jag ställer då min förhoppning till att det inte slutar i och med denna kampanj utan förväntar mig en fortsättning. Det är nödvändigt att det sker, med den starkt könsuppdelade arbetsmarknad som vi har i vårt land.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förbättra samordningen mellan SIGA och Samhällsföretag. Frågan är föranledd av att både Servicecentralen i Gällivare och Stiftelsen Samhällsföretag arbetar med mikrofilmning. SIGA tillhandahåller kontorsservice, främst ordoch textbehandling, dataregistrering, mikrofilmning och tryckning. Totalt sysselsätts nu ca 90 personer, huvudsakligen kvinnor. Sedan hösten 1982 bedrivs tjänsteproduktionen av SIGA AB, som är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Administrativ produktion i malmfälten. Riksdagen beslutade våren 1983 om en fortsatt satsning på SIGA verksamheten. Regeringen beslutade under hösten 1983 att ställa 20 milj.kr. till stiftelsens förfogande dels som tillskott till stiftelsekapitalet, dels som medel för fortsatt utvecklingsarbete. Jag har nyligen initierat en utredning om lämpliga organisationsoch ägarskapsformer för stiftelsen. Motiven för etableringen av SIGA var sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska. Det var angeläget att snabbt skapa nya arbetstillfällen och att bredda arbetsmarknaden i malmfälten. Målsättningen är att verksamheten skall bedrivas på företagsekonomiska grunder. I prissättningen utgår SIGA ifrån att full kostnadstäckning skall uppnås. Vissa statliga beställare har fått medel för att tidigarelägga arbetsuppgifter hos SIGA. Samhällsföretagsgruppen, som har till uppgift att anordna sysselsättning för arbetshandikappade, har f. n. ca 30 000 anställda. Några av företagsgruppens regionala företag bedriver sedan många år i samarbete med landstingen mikrofilmning av främst röntgenbilder. F. n. sker en utbyggnad av filmningen i samråd med berörda sjukvårdshuvudmän. Marknaden för mikrofilmning av arkivmaterial i allmänhet har bedömts vara omfattande. Det bör därför finnas utrymme för verksamheten både vid SIGA och vid Samhällsföretag, liksom vid andra företag på denna marknad. Jag finner därför inget skäl att nu vidta någon åtgärd.

Herr talman! Först ett tack för svaret på frågan. Jag får uttala min tillfredsställelse med att industriministern åtminstone till en del redan har uppmärksammat de problem jag har pekat på. Jag ifrågasätter givetvis inte syftet att skapa sysselsättning i Norrbotten. Men det är viktigt med en helhetssyn på statens satsningar. Man måste bestämma sig i fråga om samordning och konsekvens så att satsade medel gör största möjliga nytta. Anledningen till min fråga är oron för att arbetsuppgifter som är väl lämpade för arbetshandikappade undandras denna grupp. Det gäller då främst mikrofilmning av röntgenbilder, som redan på 1960-talet började bli aktuell inom Samhällsföretag och där man nu är långt framme internationellt sett. Genom SIGA:s bildande har frågan om gränsdragning och risk för dubbelinvesteringar uppkommit. Det fanns förslag redan då SIGA kom till om att verksamheten skulle ligga inom Samhällsföretags ram. Det hade kanske varit naturligt med tanke på vad riksdagen tidigare hade uttalat om ansvaret för industriella beredskapsarbeten. Genom Samhällsföretags bildande gjorde man en uppstädning när det gäller olika företagsformer och stiftelsebildningar för verksamheter med ungefär likadana arbetsuppgifter inom samma geografiska område. Nu har emellertid olika organ med oklar struktur åter börjat smyga sig in. Det är bra att industriministern har bestämt sig för att se över SIGA:s ägarstruktur och organisationsform. Jag förutsätter att utgångspunkten är att man skall uppnå en bättre samordning med t.ex. Samhällsföretag och att det klart kommer att anges att verksamheter som är väl lämpade för arbetshandikappade skall förbehållas denna grupp. Dubbelinvesteringar och konkurrens mellan två statliga stiftelser kan inte försvaras, speciellt inte om det finns risk för att detta går ut över arbetshandikappade. Jag förutsätter dessutom att man studerar det riksdagsbeslut som låg till grund för Samhällsföretags bildande. I proposition 1977/78:30 anförs att man för att undvika dubblerande av resurser bör föra in de industriella beredskapsarbetena i den nya stiftelsen. Jag tycker att det är viktigt att man har detta som utgångspunkt vid den översyn som man skall göra när det gäller SIGA:s verksamhet. Jag hoppas att det leder till en bättre samordning och att man inte undandrar de handikappade dessa viktiga arbetsuppgifter, som är så väl lämpade för arbetshandikappade.